Fru talman! Åsa Lindestam har frågat mig vad jag kommer att göra för att säkra behovet av akutinsats vid miljöskador utefter Gävleborgskusten. Under de senaste åren har Kustbevakningen genomgått en rad förändringar. Det handlar om nya och utökade uppgifter och befogenheter. Myndigheten har också förnyat sina plattformar. Det handlar bland annat om tre nya sjöövervakningsflygplan och sju nya kombinationsfartyg. Kustbevakningen har också anskaffat ett antal mindre patrullfartyg. Vad gäller Kustbevakningens station i Gävle har myndigheten beslutat att ett kombinationsfartyg tillförs stationen under våren 2014. Utformningen av Kustbevakningens organisation samt diskussioner med anställda, länsstyrelser, kommuner och andra är en fråga för Kustbevakningen som myndighet inom ramen för myndighetsförordningen och myndighetens instruktion. Kustbevakningen ansvarar också för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushåller väl med tilldelade medel. Regeringen beslutar Kustbevakningens uppgifter men styr inte hur myndigheten löser dessa uppgifter i detalj. Kustbevakningen har i budgetunderlaget för 2014 aviserat ekonomiska underskott från och med 2015.

Fru talman! Tack för svaret, ministern! Jag kommer från Söderhamn, en icke okänd ort i den här talarstolen. Det är en liten härlig kommun med 500 öar. Där är fantastiskt vackert sommartid. År 2011 drabbades kommunen av något fruktansvärt. Trots översyn och kontroll gick en cistern i Långrörs hamn sönder. Det skedde några meter upp i luften. 300 000 liter råtallolja - en kladdig annorlunda olja - rann ut i vår skärgård. Vi har slitit med detta i flera år. Jag hoppas att det är numera är rent. Skärgården ser väl inte riktigt lika ut som den gjorde tidigare. Det är många nya bryggor nu för tiden. Tack och lov fanns Kustbevakningen. De kom väldigt snabbt till undsättning och gjorde en fantastisk insats. Hade de inte funnits hade läget varit betydligt värre. Det som gör mig orolig är det som står i utredningen. Jag har läst många av de svar som lämnats in från Söderhamn, Hudiksvall, Gävle, länsstyrelser och de olika kommunerna. Jag ser att man är orolig och tror att det kommer att dröja mycket längre innan hjälpen kan komma, om det skulle hända igen. Måtte det inte hända, och det är en försäkring som vi verkligen behöver. Mellan Härnösand och Gävle är det 30 mil. De stora fartygen går med 12 knop i marschfart. De har en kapacitet på 16 knop. Vi som har varit på sjön vet hur långt man puttrar med den farten; det går väldigt sakta. Skulle någonting hända ute i havs eller i någon av hamnarna tar det väldigt lång tid innan dessa fartyg hinner komma. Jag har suttit med i Kustbevakningens styrelse på den tid det inte var insynsråd utan styrelse. Jag var med när besluten fattades om de plattformar, fartyg och flygplan som Kustbevakningen numera har. Jag vet att det bestämdes att man skulle få stöd. Det var inte Kustbevakningen själv som bad om de nya sakerna, utan det var regeringen som sade att det med tanke på de stora olyckor som hade hänt vid Sveriges kuster, särskilt söderut, behövdes någonting annat än de småfartyg som fanns. Någonstans kunde man kanske tänka sig att byta ut ett fartyg mot ett annat. Men ett litet fartyg bemannas av få och stora fartyg av många, så det inte är riktigt jämförbart. Jag upplevde, tillsammans med dem som satt i styrelsen då, att pengar skulle komma för investeringar, räntor och amorteringar. Det skulle lösa sig. Det här är länge sedan, inte alls nu. Det är många år sedan som det var en styrelse. Nu har det hänt någonting annat. Kustbevakningens övergripande uppgift är, precis som vi har hört Eva Sonidsson berätta, att serva flera andra myndigheter. Det är ministern fullt införstådd med, har jag förstått. Det ser ut att bli så att endera blir arbetsuppgifterna inte utförda, eller så måste kommuner, länsstyrelser och myndigheter bygga upp egen verksamhet. Jag undrar om inte det är någonting som fördyrar det hela. Det handlar ändå om arbeten som vi vill få utförda. Jag skulle gärna vilja höra ministerns svar på det.
Fru talman! Jag gick igenom ganska noga i den förra interpellationsdebatten de överväganden vi måste göra, vad som har hänt fram till i dag och vad vi nu har att ta ställning till. Vi måste gå igenom de underlag som vi har fått in för att kunna ge en inriktning för Kustbevakningen de närmaste åren. Det är svårt att i dag, så lång tid efter det att besluten fattats, veta vad som har sagts eller vad som har lovats. Vi vet att varje år är det en ny budget, och det görs avvägningar inför varje år mellan olika utgiftsområden och även inom utgiftsområdet. Vi har alldeles nyligen fått in budgetunderlaget till Försvarsdepartementet. Därför kan jag inte nu säga hur det kommer att bli och vilken inriktning som kommer att ges. Men jag vill även i denna debatt understryka att Kustbevakningen fortsatt kommer att ha till uppdrag att utöva miljöräddningstjänst till sjöss. Med vår långa kust och med tanke på känsligheten i Östersjön och i våra skärgårdar är det en oerhört angelägen uppgift. Att göra riskbildsanalyser är också ett viktigt arbete. Det är utifrån dessa som Kustbevakningen fram till nu har genomfört ett arbete för att hitta balansen och se vilka plattformar det ska vara, hur flygövervakning och fartygens kompetens kan utnyttjas på bästa sätt, vad fartygen har för utrustning i förhållande till fartresurser och vilken uthållighet de har att ligga länge till sjöss. Norrlandskusten har tillförts modernare fartyg som snabbare kan ta sig till olycksområden, men visst är det stora avstånd. Kustbevakningen har själv satt upp målet att kunna vara på plats inom fyra timmar och kunna påbörja åtgärder inom åtta timmar. Som när det gäller flera andra myndigheter handlar det förmodligen om åtgärder på både lång och kort sikt. Det är viktigt att titta på både samverkansmöjligheter och vad man kan göra, just det som Kustbevakningen har gjort, för att effektivisera sin verksamhet utan att riskera att hamna i en situation att angelägna uppgifter inte görs eller att kostnaderna förs över på någon annan. Då har man egentligen inte vunnit någonting.
Fru talman! Det var intressant att höra. Det låter inte riktigt på samma sätt när ministern talar som när Annicka Engblom talar. Till exempel hörde jag Annicka i talarstolen berätta om dykeriverksamheten och nämna att man kanske kunde samordna med den. I polisens redogörelse för hur de ser på detta säger de att de funderar på att bygga upp en helt ny organisation för sin del, om man inte kan få hjälpen från Kustbevakningen. Jag kan också läsa ut att tullkontrollen kommer att minska till sjöss. Jag kan vidare läsa i polisens redogörelse att man inte kommer att ha båtar på andra ställen än i Stockholm och Göteborg. Det betyder att om det ska finnas båtar på fler ställen måste man bygga upp en egen verksamhet, precis det som vi har sagt inte skulle få hända. Då blir det väldiga kostnader. Vem har helhetsbilden? Precis som Eva Sonidsson sade ligger det här på sex olika departement. Ingen tittar på helheten för att kunna se: Hur mycket kostnader är det? Hur mycket utgifter har vi? Vilka verksamheter måste vi ha? Det var därför man startade Kustbevakningen och gjorde den till egen myndighet. Den skulle ta alla dessa enormt många uppdrag. Jag har en lång lista på uppdrag som fyra minuter inte räcker till att läsa upp. Det senaste som jag tror tillfördes var att man skulle ha trafiknykterhetskontroller till sjöss. Det kommer att upphöra helt i så fall, för det kommer vi inte att ha. Det är väl ingen av oss som önskar att vi ska komma tillbaka till det. Att kontrollera rattfyllerister till sjöss vore väldigt konstigt. Likadant är det med jaktkontroller. Ingen skulle kunna göra det till sjöss. Fiskerikontroller saknas över huvud taget. Att utföra en av de här uppgifterna skulle kosta 3-4 miljarder eftersom man i så fall måste skaffa ett eget fartyg. Havs och vattenmyndigheten finns endast på ett ställe i Norrland, i Härnösand, och ska täcka upp hela Norrlandskusten. De vill köpa ett fartyg för 300 miljoner. Det hamnar inte på försvarsministerns bord utan på någon annans bord, och då måste de lösa det. Men man måste se en helhet i allt detta. De befarade kostnader som vi talar om kommer att inträffa, om än långt fram i tiden. Men de kostnader som Kustbevakningen har berättat om har man vetat om i flera år. Det är ingenting som har dykt upp nu. Det nya var att regeringen fattade beslut i januari om att de skulle ingå i befintlig budget. Det är ingen av oss på vår sida som tidigare uppfattat att det var alternativet. Det betyder för Kustbevakningens del att en enormt stor del måste skäras bort. Det mest drastiska är att man säger att alla kommer att ligga vid kaj. Nu kanske det inte blir riktigt så, men närapå. Man kommer bara att göra utryckningar där det verkligen behövs. Sjöolyckor händer hela tiden, det vet vi. Ska räddningen bygga på frivillighet eller på att några har möjlighet att låna en båt, åka ut och hjälpa till? Nej, de här sakerna ska nog ligga på dem som kan vara på plats, på myndighetsnivå, och då är Kustbevakningen en av de spelare som måste få finnas som känner kusten. Och när det gäller sjuktransporter, vem ska stå för dem om inte Kustbevakningen finns där med sina fartyg? Det är alltså en mängd uppgifter som vi måste lösa på något vis, och det här är det billigaste.
Fru talman! Ibland kan det gå för långt. När man väl ser utfallen av besparingsbetingen och när rapporterna väl börjar komma in ser man att de inte kommer att tåla konfrontation med verkligheten, och då måste man kanske tänka om. När man ser att det inte blev så bra måste man försöka att åtgärda det på något sätt. Det har räknats upp en lista här över saker som riskerar att hända med en minskad närvaro på 30-40 procent: kuststationer som ska stängas, ett antal fartyg som ska minskas, uppsökande verksamhet vid sjöfylleri riskerar att försvinna, minskad tullkontroll och alla möjliga saker. Det är definitivt inte bra när det gäller kvaliteten i verksamheten. Jag var helt nyligen med på en information som vi i S-gruppen tog initiativ till. Vi fick då en beskrivning av att det i praktiken riskerar att bli enbart en beredskapsorganisation. De som vi träffade gav bilden av en kraftig reducering av ambitionsnivån. Utifrån deras yrkeskompetens ställde de sig avvisande och ansåg att det här bör tänkas igenom en gång till innan man är beredd att gå till verket. Samtidigt är det lätt att tala om samverkan. Det är bland det enklaste som finns att säga att man ska söka samverkan och därigenom spara ett visst antal kronor. Ofta visar sig detta vara en sanning med en stark modifikation. Det är svåra processer och olika kulturer som ska smälta samman. Det uppstår alltid saker som man inte tänkte på från början. Det kan handla om organisationernas struktur och sätt att fungera. Om man inte är varsam i de processerna riskerar saker att bli ogjorda, och det man får ut i slutändan är en försämrad service och en försämrad funktion. Så jag vill varna för en alltför offensiv syn på hur snabbt man kan få fram ökade resurser eller effektiviseringsvinster ur allmänna värderingar om att samverkan är bra. Samverkan kan vara bra, men det är inte alltid lösningen. Jag är rädd att dessa besparingsbeting från början utformades på ett sådant sätt att man nog inte hade grepp om hur utfallen skulle bli. Nu när utfallen börjar komma upp till ytan måste man kanske värdera och omvärdera en hel del. Det är klart att man kan säga att det är myndigheten som har ansvaret, och så är det väl i formell mening. Men det får inte bli ett sätt att skjuta ifrån sig ansvar. Som politiker och regering har man det yttersta ansvaret. Det går också att utöva det genom instruktioner, regleringsbrev och annat. Men man kan omvärdera om man anser att saker och ting går för långt. Man kan också skapa resurser för framtiden för att ett besparingsbeting inte ska få det genomslag som det har beskrivits från myndigheten. Så jag skulle vilja uppmana till viss eftertanke, till viss ödmjukhet och att man tar till sig det som har redovisats här i kväll. Man bör fundera igenom ytterligare om det här verkligen är en rimlig utveckling. Sedan vill jag också påpeka att den utveckling som vi nu ser i Ukraina och de diskussioner som har förts i andra sammanhang om en ökad aktivitet i Östersjön med både militär och underrättelseverksamhet kan leda till att vi bör värdera Kustbevakningen, som är en organisation som också är viktig i det sammanhanget.
Fru talman! Jag har redovisat både i den här och i den tidigare interpellationsdebatten hur vi nu arbetar med myndigheten Kustbevakningen. Jag har varit väldigt tydlig, och jag ska vara ännu tydligare i det här inlägget. Det är självklart att det är regeringen som, med stöd av de underlag som Kustbevakningen har redovisat, ska bedöma och ta ställning till vilken inriktning som Kustbevakningen ska ha under de närmaste åren. Det är precis det som är politikens uppgift. Myndighetens uppgift är att utföra de uppgifter som regeringen har bestämt på ett sätt som myndigheten finner vara det klokaste utifrån vilken ekonomi man har och vilka uppgifter man har. Det handlar om att politiken alltid måste ta ansvar. Det gäller även ett parti som Socialdemokraterna. Om man finner att det behövs ökade anslag, då måste de finansieras, precis som på alla områden. Det går inte att lova allt till alla. Man måste ha en finansiering som är hållbar. Någonting annat går inte ihop, utan det kommer att straffa sig på slutet. Det är därför som vi har givit Kustbevakningen uppdraget. Vi har fått in ett underlag, och det kommer att analyseras. Sedan måste jag säga att jag tycker att Peter Hultqvist tar detta med samverkan på ett ganska oseriöst sätt. För mig är det helt grundläggande att vi ska använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt, och då gäller det självklart att hitta samverkan. I den utredning som har presenterats och som är en startpunkt har vi särskilt pekat ut till sjöss verkande myndigheter - Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket - för att titta just på infrastrukturområdet. Självfallet måste man också titta på andra områden. Gör man inte det har vi duplicerade förmågor, och det är inte så man använder skattepengar på det mest effektiva sättet. Vi ska inte ha duplicerade förmågor. Det är därför som jag trycker så hårt på detta med samverkan. Det gäller inte bara Kustbevakningen, det gäller också myndigheter som inte ens ligger under mitt departement. Här har regeringen det övergripande ansvaret. Vi måste lyfta oss ovanför departementens ansvarsområden för att kunna hitta bra och kloka lösningar där vi använder skattepengar på det mest effektiva sättet och där vi tar ansvar för hela finansieringen. Det går inte att lova allt till alla, och det gäller även Socialdemokraterna. Jag har hittills inte sett i några budgetunderlag eller förslag att Socialdemokraterna har föreslagit ökat anslag just till Kustbevakningen. Men, som sagt, vi återkommer till den här frågan. Jag har redovisat vad vi har gjort, vad vi kommer att göra och att vi naturligtvis återkommer efter att ha analyserat vilka konsekvenser som man beskriver i sitt underlag. Det ser jag som en självklarhet.
Fru talman! Vi socialdemokrater menar inte heller allt till alla. Självklart måste man se över detta på bästa möjliga sätt. Då handlar det inte om att titta på en myndighet, utan då handlar det om att titta på ett flertal myndigheter som har angränsande arbetsuppgifter. Jag tror säkert att fler arbetsuppgifter skulle kunna tillföras Kustbevakningen än vad man har i dag, men då måste man också ha den ekonomi som behövs. Jag tror att Kustbevakningen kan uträtta väldigt mycket. Jag glömde att nämna kärnkraften i mitt förra inlägg, bland annat i Forsmark, och det finns kärnkraftverk på fler ställen i Sverige. Där har också Kustbevakningen ett tillsynsuppdrag. Om man drar ned på resurserna betyder det att det i andra änden krävs resurser även för den detta, och det vore olyckligt. Sedan sköter Kustbevakningen också fisketillsynen. Jag är lite förvånad, men 30 procent av all sill och strömming kommer till Norrsundet, som ligger i Gävleborg. Där behövs också tillsyn för att det ska gå till på ett rätt sätt. Det är en jättestor mängd, och den tillsynen kan inte så många andra sköta eftersom andra myndigheter ligger för långt ifrån. Därför behövs det också en kustbevakning på nära håll. Jag vill också nämna EU:s krav, och där vet jag att vi har lite brister. Vi borde göra lite till. Med kvällens debatt hoppas jag att ministern tar till sig det som har sagts och verkligen funderar tillsammans med regeringen över hur Kustbevakningen kan användas på bästa sätt, inte dra in den utan låta den bli skarp och duktig och låta den fortsätta. Som Annicka Engblom sade är kompetensen hos de anställda är enormt stor, och dem måste vi vara rädda om.

Fru talman! Om man drar upp oerhört stora målsättningar för en verksamhet och sedan lägger på besparingsbeting som över huvud taget inte står i relation till dessa mål måste man börja fundera: Blev det här rätt? Det är bara den uppmaningen jag ger till ministern. Visst är det självklart att man måste finansiera verksamhet så att det är hållbart, och man kan inte lova allt till alla. Men man kan samtidigt ha ögon och öron öppna och inte vara blind och döv när man ser att det som har föreslagits inte är med verkligheten eller realismen överensstämmande. Det kan vara så att man ibland går för långt. I detta fall är det uppenbart att ni inte har haft grepp om vad utfallet blir av det besparingsbeting som ni själva har presenterat. Det är därför vi står här i dag, för att tala om de effekterna. Då säger jag så här: Man kan i en framtida budget och i en framtida planering vara beredd att korrigera brister som man har upptäckt. För oss är mycket av de här uppgifterna rätt nya. Vi har haft det uppe på utskottet en gång för inte så länge sedan, och vi har från vår sida sedan forskat vidare och börjat se orimligheter i en hel del av det som har dragits i gång. Ministern säger att det är oseriöst att ha vissa invändningar när det gäller samverkan. Jag bara uppmanar: Ta inte ut vinster av det för snabbt och i förskott, och tro inte att det är så väldigt enkelt! Jag tror att det är klokt att ha ett lite mer nedtonat förhållningssätt inför möjligheten att få ut effektivitetsvinster och inför enkelheten i den typen av processer. Det är bara ett gott råd, som man kan välja att ta till sig. Annars kan man välja att köra på, med risken att det uppstår en lång rad problem som man inte har förutsett och som drabbar både verksamheten och politiken på ett negativt sätt.
Fru talman! Samverkan är svårt - jag påstår inte alls att det är enkelt. Men bara för att någonting är svårt ska man inte låta bli att göra det. Jag tänker inte stå här i talarstolen och bli uppläxad om vad Kustbevakningen gör och inte gör, vilka uppgifter man har och vilka förutsättningar man har för att lösa de uppgifterna. Snarare verkar det som att vissa här inne inte har haft ögon och öron öppna och följt Kustbevakningens utveckling de senaste åren. Jag tillträdde som försvarsminister för knappt två år sedan, och jag har besökt både huvudkontor och ett antal kuststationer runt om i landet. Jag har följt Kustbevakningens utveckling, med de nya plattformarna och med de stora förändringar man har gjort. Man har arbetat målmedvetet på ett modernt och metodiskt sätt för att använda sina plattformar och sin personal så klokt som möjligt. Nu har man fått i uppdrag att redovisa konsekvenser, och vi har fått in det i budgetunderlaget. Vi har samtidigt givit uppdrag kring samverkan när det gäller infrastruktur, som jag ser som en startpunkt. Sedan kommer vi naturligtvis att värdera detta och återkomma. Det är den ordning vi har, och den ordningen tycker jag att vi ska behålla.